Fru talman! Shadiye Heydari har frågat vilka åtgärder arbetsmarknadsministern avser att vidta för att säkerställa etableringsreformen och att den nyanlända kommer i arbete. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Inför etableringsreformens ikraftträdande skedde omfattande samråd mellan berörda departement och myndigheter för att identifiera förhållanden som kunde kräva särskild uppmärksamhet efter den 1 december 2010. Regeringen fattade även beslut om en rad uppföljnings och utvärderingsuppdrag för att tidigt identifiera eventuella brister. Samrådet har fortsatt - nu kompletterat med täta uppföljningar av verksamheten. Berörda myndigheter har i regleringsbrev för 2011 fått i uppdrag att redovisa resultat och erfarenheter av reformen. Utöver detta träffas tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet och representanter för myndigheterna kontinuerligt för information, avstämning och uppföljning av hur verksamheten fortskrider. Vissa möten äger rum enskilt med myndigheterna och vissa tillsammans med samtliga myndigheter som berörs av reformen. Syftet med dessa uppföljningar är att säkerställa att reformen genomförs såsom avsett. Etableringsreformen har inte varit i kraft särskilt länge. Enligt uppgift från Arbetsförmedlingen hade fram till slutet av mars i år 2 270 nyanlända registrerats på Arbetsförmedlingen. Mitt svar till Shadiye Heydari är att regeringen redan har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att reformen genomförs som avsetts och att jag för närvarande inte bedömer att det är nödvändigt med ytterligare åtgärder. Som integrationsminister följer jag noga myndigheternas uppdrag när det gäller etableringsreformen.

Fru talman! Jag vill inleda med att tacka ministern för svaret. Enligt ministern har regeringen i samband med etableringsreformen fattat beslut om en rad uppföljnings och utvärderingsuppdrag för att tydligt identifiera eventuella brister. Syftet med dessa uppföljningar är att säkerställa att reformen genomförs såsom avsett. Men så är det inte i själva verket. Reformen fungerar inte eftersom det inte är så lätt för alla. Man väljer bort en del av reformen på grund av informationsmetodiken. När man kommer till informationssalen sitter där 15 olika företag som informerar den nyanlända om sina verksamheter och hur de kan hjälpa till. Då blir man både rädd och förvirrad. Då väljer man bort lotsen, och går inte dit. Man går på sfi-undervisningen som handlar om 15 timmar i veckan, men man går inte till lotsen. Detta innebär att reformen inte fungerar i verkligheten. Det var därför jag skrev interpellationen - för att se till att man i ett tidigt skede ser över och justerar bristerna.

Fru talman! Det är en viktig debatt som Shadiye Heydari har tagit initiativ till. Jag har varit noggrann med att påpeka - och jag påpekar gärna igen - att man ska vara ödmjuk när man gör denna typ av större reformer. Vi har ett stort antal myndigheter inblandade. Det är den största förändringen av integrationspolitiken på 25 år som vi nu genomför. Vi gör en tydlig förändring där man fokuserar på att snabbt komma i arbete och snabbt lära sig det svenska språket. Vi vill ge människor möjlighet att få med sig den kunskap de har från hemlandet in i Sverige och snabbare komma i jobb. Jag tror att huvudproblemet i svensk integrationspolitik är att vi har sett människor som har flytt eller invandrat till vårt land som svaga individer som behöver hjälp snarare än människor som kan bidra. Vi ska vända på perspektivet och ställa frågan: Vad kan du bidra med? Det ska vi fråga i stället för vilket bidragssystem man ska in i. Detta är vad reformen syftar till. Det fungerar så att efter det att man har fått permanent uppehållstillstånd möter man Arbetsförmedlingen, som ska sätta upp en etableringsplan som ska vara individuell. I denna etableringsplan ska svenskundervisning för invandrare ingå, som Heydari påpekade. Arbetsförberedande insatser och en grundläggande samhällsorientering ska också ingå. Vi valde att ge en rad olika uppdrag redan när reformen genomfördes för att samla in kunskap. Vi har bett länsstyrelsen, Statskontoret och Stockholms universitet om hjälp för att tidigt kunna identifiera om det finns brister i reformen. En erfarenhet som vi också kan dra historiskt sett av integrationspolitiken är att det värsta som kan hända är att det blir väntetider. Under en lång period hade vi mycket långa väntetider på besked om asylansökningar. Ovissheten om man ska få stanna i Sverige eller inte sliter sönder människor. Under en period hade vi ett system som innebar att man var tvungen att vänta på att skriva in sig på Arbetsförmedlingen tills man hade lärt sig svenska. Vi hade väntetider i varje led. Det har lett till att det tar alldeles för lång tid att komma in på arbetsmarknaden. I det här fallet har vi ett antal aktörer, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna. Kommunerna får inte glömmas bort. Ska en kvinna med barn kunna gå på etablering är det en bra idé att det finns en dagisplats. Ska man kunna komma in i samhället är det en bra idé att det finns en bostad. När man har en rad sådana aktörer finns det en risk att det blir väntetider i något led. Man skulle kunna kalla det för att vi får stuprörseffekter. Varje myndighet gör sin sak, men ingen ser individen. Hittills har en del av den oro vi har haft inte blivit bekräftad. En sak som reformen kritiserades för när den genomfördes var att det inte skulle finnas tillräckligt många lotsar. Efter att man har fått en etableringsplan ska man ha en lots som hjälper en in i det svenska samhället, som kan vara en guide i det svenska samhället och se till att man uppfyller de krav som ställs på en enligt etableringsplanen, det vill säga att lära sig svenska och delta i arbetsförberedande åtgärder. Den konkreta fråga som Shadiye Heydari ställer är: Finns det en risk för att personer som har fått uppehållstillstånd och som har fått sin etableringsplan på Arbetsförmedlingen inte väljer en lots? Det är en fråga vi följer. Efter samtal med Arbetsförmedlingen vet vi att det är rätt viktigt att man informerar på rätt sätt tidigt för att människor ska kunna ta del av den hjälp som ett lotssystem innebär. Det vi har infört här är något ganska stort. Även den som har kommit till Sverige som nyanländ och fått permanent uppehållstillstånd ska själv kunna välja mellan olika aktörer. Grundtanken till att vi vill ha det så är att vi vet att människor som har flytt eller invandrat är väldigt olika. Någon kan behöva en lots som kan hjälpa till särskilt inom akademiska yrken, någon kan behöva en lots som har kompetens från en viss region och någon kan behöva en lots som har kompetens inom en viss bransch. Det är den mångfalden vi behöver skapa. Vi följer den fråga som Shadiye Heydari ställer ganska noggrant. Finns det en risk att ett antal av dessa ett par tusen som nu är inne i systemet inte själva vill välja en lots? Hela poängen med systemet är att man ska ha någon som hjälper till i introduktionen i Sverige.
Fru talman! Tack, ministern! Det är klart att vi inte ska se dem som offer, och det gör jag inte heller. Men det är inte så lätt när man kommer hit som ny och inte vet vilket företag man ska välja när det står 15 olika företag och informerar om sina verksamheter. Det är det jag pratar om. Vi måste på något sätt underlätta för människor att välja rätt och att våga välja också. Det är detta det handlar om. Syftet med själva etableringsreformen är att underlätta processen så att den nyanlända lättare kommer i arbete. Om vi inte ser det redan nu i ett tidigt skede är det för sent. Har Arbetsförmedlingen någon gång under den korta tiden frågat deltagarna vad de tycker om informationsmetodiken? Jag skulle vilja skicka med den frågan. Fråga kursdeltagarna vad de tycker! Jag har själv kontakt med många människor i Göteborg i och med att jag har ett stort socialt nätverk. Till och med när jag går och handlar får jag alltid en fråga från en nyanländ som säger: Vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Och det är ju inte så lätt för mig att veta om Kalle är bättre än Anders. Det är därför jag skrev den här interpellationen.
Fru talman! Jag är väldigt glad över att vi har den här typen av interpellationsdebatt i riksdagen om etableringsreformen eftersom den är rätt central för att vi ska kunna möta en av våra huvudutmaningar, det vill säga hur vi klarar en bättre integration. Ibland funderar man på om Sverige är bra eller dåligt på integration. Det kom en mätning för ett par månader sedan som sade att Sverige är bäst i världen på integration. I det läget försökte jag säga att vi är bra på vissa saker men att vi har problem med att få människor i arbete. I går kom en siffra som visar att jämfört med andra OECD-länder har vi ett alldeles för stort gap mellan utrikes och inrikes födda när det gäller att ha ett jobb att gå till. Jag tolkar Shadiye Heydari och Socialdemokraterna så att vi är överens om att det är bra att man kan välja. Det är grundtanken med lotssystemet. Det är en bra idé att en nyanländ som har fått permanent uppehållstillstånd kan välja mellan olika aktörer. Utifrån att vi numera är överens om det pekar Shadiye Heydari på ett problem. Departementet har i samtal med Arbetsförmedlingen fått indikationer och tecken på att det finns nyanlända som säger att de tycker att det är svårt att välja. Det finns till och med nyanlända som har sagt att de inte vill ha någon lots. Jag tror att det finns två förklaringar till detta. Den ena är att Arbetsförmedlingen säkert kan bli bättre i samtalen och informationen. Den andra är att det är ett nytt system. Vare sig man är född i Sverige eller i ett annat land är det så att när ett system är på plats vet man vilka lotsar som fungerar. Man har själv ett nätverk. När Shadiye Heydari träffar folk nästa gång kan hon ha hört att det lotsföretaget är bra om man har en bakgrund i Iran eller att det lotsföretaget eller den ideella organisationen är bättre på att hjälpa människor om de har jobbat i skogen eller har en sjuksköterskebakgrund. Det är en kunskap som växer fram efter hand. Men för de nu drygt 2 000 personer som är inne i systemet är det tydliga målet att de ska vilja välja en lots. Lotsen kan spela en central roll för att se till att man verkligen lär sig svenska, får arbetsförberedande åtgärder och får rätt åtgärder i tid. Det är och ska vara en guide in i det svenska samhället.

Fru talman! Jag har inget emot att man ska få välja det man själv vill göra och är intresserad av. Men samtidigt måste vi underlätta för de nyanlända så att de klarar av att göra detta. Det är inte så enkelt som man tror. Hur är det när man kommer till en restaurang och inte känner igen menyn? Vad väljer man? Man väljer det man känner sig hemma med. Eller hur? Man kommer inte att pröva något nytt om man inte vågar. Så är det. Det är inte så lätt att välja något som är främmande. Det vore bra om vi kunde underlätta informationen så att folk vågar välja hela reformen och inte bara delar av den. Det var därför jag ställde de här frågorna. Nu kommer jag att ställa samma frågor en gång till. Vad avser ministern att göra för att underlätta informationsprocessen för de nyanlända? Vilka åtgärder vidtar integrationsministern för att säkerställa etableringsformen och att den nyanlända kommer i arbete?
Fru talman! Vi har vidtagit en rad åtgärder för att följa upp och se hur det ser ut i verkligheten och snabbt kunna få in den informationen. Vi har fått in en första rapport från länsstyrelsen, och vi kommer att få in nya rapporter från länsstyrelsen. Vi har gett uppdrag till Statskontoret och Stockholms universitet för att hela tiden följa reformen och kunna vara ganska snabba och lite ödmjuka när något inte fungerar. Jag konstaterar att en del av den oro som fanns innan reformen trädde i kraft inte var befogad, och det som den blev kritiserad för har inte blivit verklighet. En av de vanligaste invändningarna mot reformen var att det inte skulle finnas människor som ville vara lotsar och hjälpa nyanlända in i samhället. Det verkar som om vi har hyggligt bra med lotsar över hela landet. Det finns några kommuner där vi har problem. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att lösa det och försöka få in lotsföretag. Bakgrunden var att man sade att det inte skulle bli några lotsar därför att ersättningen var för dålig. Vi har byggt upp ett ersättningssystem som innebär att om jag har ett lotsföretag och hjälper en nyanländ person in i samhället får jag ganska lite i löpande ersättning, men jag kan få ganska bra ersättning om den här nyanlända kommer i jobb eller i heltidsstudier. Det finns en idé med det. Vi ska bli bättre på att styra både myndigheter och lotsföretag. Syftet med hela reformen är att man ska komma i jobb eller heltidsstudier. Det innebär att det är bättre att belöna i efterhand än att ersättningen ska kunna ticka på i ett lotsföretag. Det finns ett antal andra saker som vi har funderat på. Vi följer också kommunernas ansvar noggrant. Det fungerar relativt bra på rätt många håll, men det finns säkert saker vi behöver titta över. Skulle det visa sig att väldigt många nyanlända väljer att inte ha en lots behöver vi vidta åtgärder för att komma åt det. Fru talman! Allra sist vill jag understryka en sak. Jag kan hålla med om att det inte är så enkelt att välja när man kommer till ett nytt land och inte kan språket. Men vi måste behandla dem som vuxna människor. Det är så lätt för oss som är födda och uppvuxna i det här landet att säga: Ni klarar inte det här. Vi måste hjälpa er. Det här är människor som har tagit sig över hela världen och som behöver en fristad. Vi måste tro på de människorna också. Jag vill tacka interpellanten för debatten och önska en trevlig helg.